Fru talman! Tack, utrikesministern, för ett ambitiöst och väldigt tydligt svar! Tack för att du också stod emot de påhopp som du fick i mötet med utrikesministern i Turkiet. Det behövs verkligen mod och solidaritet med kvinnokampen vad gäller Turkiets aggression mot kurderna särskilt i Rojava och mot kurderna i Turkiet. Det är kvinnor som kämpar sida vid sida med sina bröder och pappor i kampen mot Daish och islamism och för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt. Det är också väldigt viktigt att markera mot Turkiets expansiva och aggressiva utrikespolitik mot många länder i regionen. Det vill också utvidga sin politik i andra länder. Det gäller till exempel nu konflikten i Azerbajdzjan och Armenien. De regioner där Turkiet i dag verkar är redan konfliktfyllda. Det är redan tusentals människor som dagligen är på flykt både inom sina egna hemländer men också i andra länder. Därför menar jag att det är väldigt viktigt att Sverige som land men också inom EU markerar hårdare mot Erdogans aggressiva politik. Han bryr sig inte så mycket om vad andra säger. Han begår brott i sitt eget land och mot sitt eget folk. Han har fängslat 5 000, de flesta oppositionella politiker, folkvalda i HDP och deras ledare. Nu ska enligt Erdogan immuniteten hävas för sju ledamöter, och Pervin Buldan är en av dem som står på hans lista. Erdogans mål är att helt enkelt förbjuda och bannlysa HDP. Han vill ha majoritet i parlamentet för att ändra konstitutionen för att han ska få mer makt. Det enda som nu hindrar det är HDP. Det är oppositionellt och vill inte vara tillsammans med CHP. Erdogan vill ha majoritet för att förändra Turkiet, och därför vill man att HDP inte ska finnas. Historiskt i Turkiet var det ett parti där kurder och socialister var med. Först sätts de bakom bommar och galler, och sedan förbjuds partiet. De grips och torteras i fängelser och så vidare. Jag hoppas verkligen att utrikesministern kommer att kräva frigivning av de politiker som i dag behövs i Turkiet. Selahattin Demirtas, Figen Yüksekdag, alla ledamöterna, borgmästarna, kommunpolitikerna och fullmäktigeledamöterna behövs i ett demokratiserat Turkiet. Förra hösten hade vi en debatt här i kammaren. Utrikesministern lovade att offentligt kräva frigivning av samtliga och särskilt av Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdag. Min fråga är: Kommer utrikesministern att fortsatt offentligt i dag i kammaren kräva att de och politikerna i HDP ska friges?

Fru talman! Tack, utrikesministern, för redogörelsen! Jag är väldigt glad över och vill berömma utrikesministern för det mod hon har haft och det arbete hon gör för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och kurdernas rättigheter i Turkiet, i Syrien och så vidare. Vi vet att terrorstämplingen av PKK egentligen är grundorsaken till den konflikt som Turkiet har startat mot kurderna i alla områden. Det finns kurder i fyra länder. Man har i varje fall startat krig i tre av länderna mot irakiska Kurdistan. Man bombar och har bombat sedan mitten av 80-talet och 90-talet. Tusentals byar är förstörda, och människor är på flykt. Oskyldiga människor, civila och barn, dör. I Syrien har man också begått krigsbrott. Amnesty International har till exempel fördömt den utomrättsliga avrättningen av den kurdiska kvinnliga politikern Hevrin Khalaf. Sådant har skett flera gånger i namn av att bekämpa terrorism. Det finns en lista på terroristorganisationer i bland annat EU men också hos Interpol. Jag vet att dessa frågor lyfts upp var sjätte månad i EU, och länderna kan säga sitt. I Sverige har vi lagar som säger att vi inte terrorstämplar frihetskämpar och människor som kämpar för sina mänskliga rättigheter. Det är självklart att de organisationer som begår brott måste fördömas; det måste jag säga. Men om vi inte arbetar för att lyfta PKK från terrorlistan kommer kurderna ständigt att vara föremål för Turkiets krig, invasion och fängslanden oavsett vilka partier som startas. Vi har sett genom historien de senaste 20 åren hur många gånger kurderna och HDP har bytt namn och stängts. Nu håller man på att lyfta immunitet för till exempel ledaren och de andra sju ledamöterna. Det är Pervin Buldan, som utrikesministern har träffat. Den andre ledamoten är Garo Paylan, och den tredje är Meral Danıs Bestas. Hüda Kaya är den fjärde, Hakkı Saruhan Oluç är den femte, Sezai Temelli den sjätte och Serpil Kemalbay den sjunde ledamoten. Samtliga är riksdagsledamöter som jag. Det är alltså som om någon skulle ta bort min immunitet, och det här sker i Turkiet inför våra ögon. Min fråga är: Kommer utrikesministern att kämpa för att denna terrorstämpling tas bort och för att parterna ska sitta i fredssamtal? Samtalen påbörjades redan före valet 2015, då kurderna fick majoritet - eller i alla fall över 13 procent, vilket var tillräckligt för att komma in i det turkiska parlamentet. Då valde Erdogan helt enkelt att gripa och slakta dem som ett parti. Kommer vi inte att kämpa för detta? Det spelar ingen roll vilket parti man än startar; i Turkiet kommer man att vara föremål för fängslande, förbud och lyft immunitet. De kommer att bli kallade för terrorister. Det här vill jag verkligen få ett besked av utrikesministern om.

Fru talman! Tack för svaret, utrikesministern! Det är bra att man för dialog, och det är klart att man vill lösa varje konflikt i den här världen med dialog. Man skulle vilja få slut på vartenda krig med pennor och tänkande. Men så är tyvärr inte fallet - inte för Erdogan. Erdogan sitter där och bestämmer och ockuperar land efter land. Han vill vara den sultan som fanns i Ottomanska riket. Och ingen fördömer honom och ställer honom inför rätta. Han borde ställas inför rätta, för han begår krigsbrott och brott mot folkrätten. Men en organisation som har begått brott är något oproportionerligt gentemot en stat som begår brott. Det är väldigt olyckligt att man inte strävar efter att de båda parter som faktiskt satt vid samma bord och försökte förhandla får fortsätta med det. Men Erdogan ogillade dem för att de, det vill säga kurderna, genom demokrati ville komma in i parlamentet. Alla kurder är inte bara PKK, och vare sig vi vill eller ej representerar PKK vanliga människor. Jag har kritiserat PKK för deras brott, men deras ledare sitter 20 år i fängelse. Och vad gör Turkiets president? Jo, han ockuperar och bombar och kallar alla för terrorister. Vad gör vi i Europa och Sverige? Vi ger mer ammunition till Erdogan för att han ännu mer ska kunna rättfärdiga sina invasioner, sitt mördande och sin lynchning av kvinnor och politiker. De som bekämpat och besegrat Daish våldtas. Han bombar dem, för han säger att de är terrorister. Men han är tydligen inte själv terrorist när han med Natos bomber bombar, ockuperar, mördar och våldtar. Det där är väldigt olyckligt. Konflikten kommer inte att lösas så länge man inte löser konflikten mellan PKK och Erdogan.